Herr talman! Folkpartiförslaget bygger naturligtvis på en grundmurad liberal misstro mot monopol. Vad folk framför allt vill ha är bättre och flera program, och då behövs enligt vår uppfattning en annan finansiering komma till stånd. Jag vill fråga: Kan vi följa med i utvecklingen på radions och televisionens område med licensfinansiering, och hur högt kan vi sätta priset på licenserna, inte minst med tanke på de sociala synpunkterna? När herr Bengtson säger att reklam också kostar pengar, som slås ut på varorna, måste man konstatera att bra reklam gör väl i stället varorna billigare. Vi är inte ute efter reklam. För oss gäller det finansieringsfrågan. Vi kan för närvarande inte finna något bättre sätt att lösa den frågan än med reklam. Herr Bengtson har kanske varit för länge i Amerika och sett hur det går till där, men jag har för mig att vi samtidigt såg reklamsändningarna i Italien och tyckte att det var ett system som vi skulle kunna acceptera. Och inte verkar väl de små reklamsnuttarna som visas på biograferna störande utan snarare uppiggande! Jag vidhåller alltså mitt yrkande.

Herr talman! Jag lade alldeles särskilt märke till en sak som herr Bengtson sade. Jag har äntligen fått herr Bengtson dithän, att han i sitt slutord ställde en dörr på glänt! Det gläder mig, herr Bengtson — vi har snart fått er så långt att Ni följer oss i denna fråga. Herr Bengtson talar om att både herr Peterson och jag huvudsakligen har ägnat oss åt att tala om alla fördelar och inte talat om några nackdelar. Jag avstod från att tala om de nackdelar som kan uppkomma vilket system man än väljer. Jag avstod, ty jag visste att så många andra, både socialdemokrater och centerpartister, skulle tala om det. Jag kan förstå att herr Bengtson har en viss uppfattning om en del frågor beträffande reklamen. Han nämner cigarretter, alkoholdrycker och mediciner — för att inte glömma kattmat, Ni har väl sett i Amerika att det är en mycket stor artikel på reklamsidan. Herr Bengtson ansåg att man måste springa ifrån TV-apparaten under den minut som reklamen förekom enligt det system vi har förordat, i en normal paus vid scenväxling eller liknande. Men hur är det när herr Bengtson läser tidningar? Springer han ut och låter någon annan vända på bladet för att där råkar förekomma en annons? Och hur gör herr Bengtson när han kommer i tid till en biograflokal? Blundar han när det visas reklambilder? Jag tycker att hans resonemang onekligen är en aning haltande.

Herr talman! Herr Strandberg säger att han »äntligen har fått herr Bengtson på bättre tankar». Det är litet passé, herr Strandberg, det var år 1962 som utskottet anförde ungefär de synpunkter som jag nyss förde fram, nämligen att det kan uppkomma en annan situation. Det är inte någonting nytt nu, det sades redan för sex år sedan. Jämförelsen med tidningar håller inte. Var och en vet att om man inte vill se på en annons, går man bara förbi den. Beträffande TV har man t.o.m. gått så långt i Amerika, att man med en liten apparat som man har i handen kan knäppa av TV-apparaten så fort det kommer reklam. Man får sedan gissa när programmet skall börja igen och slå på apparaten. Litet fel kan man komma, men man kan något så när undvika reklamen på det sättet. Vi har ännu inte några sådana apparater här, men förekomsten av dem visar att folk tycker det är obehagligt med reklam. Avvägningsfrågan står fast: får man dålig valuta för sin reklam vill man inte köpa reklamtid. Jag är helt enig med herr Peterson när han säger att vi borde ha bättre program. Jag är dock inte riktigt med på att skapa fler program. Jag tror inte svenska folket är intresserat av att få väldigt många timmars program. Vi är nog mera intresserade av att programmen förbättras. Det är en sak som vi är fullständigt eniga om. På vilket sätt detta skall ske är en fråga som leder till en vidlyftig debatt. Det finns ingen anledning för mig att ändra på mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Strandberg började sitt anförande med att säga, att högern under tio års tid har återkommit till frågan om kommersiell TV och vill utnyttja sin rätt att här propagera för den saken. Den rätten ifrågasätts naturligtvis inte. Många gånger kan man väl ha anledning att uppskatta energi och uthållighet, men nog är man mera tveksam i detta fall. Någon utsikt till framgång kan ju knappast ha föresvävat motionärerna, eftersom regeringens linje ligger fast och någon större revolution i fråga om riksdagens sammansättning inte skett. Det har redan tidigare sagts väldigt mycket här, och jag har egentligen inte mycket att tillägga. Opinionsbildningen ventilerade vi ingående år 1966. Jag vill bara slå fast att de borgerliga inte kan framträda med några speciella anspråk på att vara företrädare för den fria opinionsbildningen i detta land. Det är ju en sak som vi alla är synnerligen angelägna om, inte minst riksdagen. Det är också därför som vi motsätter oss denna anordning med en radio och TV, som är knuten till privata finansiella intressen, och vill ha ett allmännyttigt företag, där i organisationen och styrelsens sammansättning finns en avspegling av olika intressegrupper i samhället. Vi anser det vara en garanti för den fria opinionsbildning, som herrarna här är ute efter. Beträffande vad herr Eric Gustaf Peterson sade om de bättre programmen vill jag framhålla, att det inte framkommit någonting nytt, enligt vad jag vet, som visar på att ett enskilt företag här kan uppträda med anspråk på att ge tittarna ett bättre program. Tvärtom har ofta sådana företag, som är baserade på vinstkalkyler, måst tillämpa en programverksamhet, som tilltalar den stora massan av tittare. Olika undersökningar visar att av TV-tittarna är ungdomar i åldrarna mellan 16 och 24 år samt folk med relativt hög utbildning inte särskilt framträdande TV-tittare i förhållande till befolkningsgenomsnittet. Det är alltså den stora medelgruppen av människor, som mest ser på TV och då gör det från underhållningssynpunkt. Ett enskilt företag, som arbetar på vinstbasis, måste då alldeles själv klart ta hänsyn till dessa gruppers intressen. De erfarenheter som statsutskottets fjärde avdelning ändå fick i Amerika och de upplysningar som gavs oss visade att det var orealistiskt att förutsätta, att man inte måste ta hänsyn till detta faktiska förhållande. Om vi skulle få ett sådant företag här i Sverige, är jag övertygad om att man också här får lov att ta sådana hänsyn. Någonstans i motionerna sägs att ett sådant företag skall ha en ledning, som är helt frikopplad från programverksamheten. All right, men skall man göra dessa bättre program som herr Peterson här efterlyser, kostar det pengar. Pengarna måste anslås av ledningen, och då kommer givetvis ledningen att göra affärsmässiga beräkningar av vad som kan vara räntabelt eller inte. Jag vill helt understryka vad herr Bengtson här sade om reklamen och risken för t.ex. åsiktsreklam. Jag kan inte låta bli att göra den reflexionen att när herrarna talar så väldigt varmt för den fria opinionsbildningen — vad får detta för konsekvens för pressen? Finns det inte en risk för att man genom den krympning av annonsintäkterna, som väl måste bli en följd, minskar den mångfald av stämningar i den fria opinionsbildningen som är så viktig? Att en risk finns kan vi konstatera, det visar utvecklingen för pressen i USA, där TV slagit igenom så starkt, och på många andra håll. Även vi har ju svårigheter med vår press, och jag tror inte att man får en bättre, ökad opinionsbildning genom att gå den väg som motionärerna förordar.

Det nya skulle i så fall vara att ett an tal kapitalägare praktiskt taget fick rätten att »trycka sina egna sedlar», som jag sade förra året med ett citat av lord Thompsons yttrande i England. Eller också måste man ge friare spelrum än det som Sveriges Radio nu disponerar; och då är risken att det blir ett vidgat utrymme för de ägarintressen och borgerliga intressen som sluter upp bakom dem att utnyttja detta medium. Jag citerade 1966 en hel rad uttalanden i borgerlig press som gick emot motionerna om reklamfinansierad TV. Jag har inte de uttalandena till hands nu, men i en ledare i DN av den 14 april 1968 sägs att »de fria företagens filosofi — som på andra områden kan ge goda resultat — begagnas här in absurdum». Det skulle jag vilja understryka. Herr talman! Jag har ingen anledning att ytterligare ta kammarens tid i anspråk utan yrkar bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Fru Wallentheim började med att säga, att det nu drygt tionde året i rad som vi kom tillbaka i dessa frågor och kanske borde överväga om det var någon mening med detta, då vi ju ändå inte har möjlighet att få igenom vårt tyckande och tänkande på det här området. Det är riktigt, fru Wallentheim, men vi ser framåt — jag är övertygad om att den dagen är ganska nära då det skall visa sig att vi har svenska folket med oss, så att det äntligen kan bli ett vettigt beslut i monopolfrågan. Jag sade 1966, 1967 och i mitt första inlägg nyss att vi icke kommer att förtröttas. Var övertygad om detta. Så länge jag sitter i denna kammare ämnar jag återkomma så mycket jag kan i denna fråga. Jag tycker också att vi kunde plocka bort ur debatten dessa ständigt återkommande redovisningar av hur ameri kanerna har det. Både jag och herr Peterson har sagt att vi aldrig förordat och icke kommer att förorda det amerikanska systemet. I mitt första inlägg har jag i stället konkret redovisat hur man har det i ITV, och det materialet ställer jag till förfogande. Därför tycker jag att man bör sluta debatten om de amerikanska erfarenheterna. Vi gillar inte amerikanernas system, det vet fru Wallentheim mycket väl om. Nej, jag säger nu precis som tidigare till fru Wallentheim: Ni är medvetna om att vi har valt ett frihetens och demokratins system på det politiska området, på religionens område, på det tryckta ordets område, på kulturens, konstens och filmens områden, på näringslivets område o.s.v. När det gäller etermedia har ännu icke någon kunnat motbevisa den analys som jag gjorde i december 1966 — som jag också har åberopat i dag — och som innebar att tekniska förutsättningar föreligger på det här området. Man kan verkligen ställa sig frågande inför hur ni kan komma fram till den tes som ni förfäktar: så fort det gäller etermedia faller hela ert resonemang om frihetsbegreppet. Slutligen ber jag att få tacka herr Torsten Bengtson för hans tips om den där lilla apparaten som man har i Amerika och som man kan använda för att slippa se TV-reklam. Den bör i sanningens namn bli säljbar i det här landet vid ett fortsatt monopolsystem.

Herr talman! Fru Wallentheim ansåg att utsikten till framgång var dålig för OSS. På det vill jag svara att det finns ett ordspråk, som säger att »trägen vinner». Utan att spekulera i några valframgångar tror jag att utvecklingen på radiooch TV-området kommer att lösa denna fråga åt oss i en för oss positiv riktning.

Herr talman! Jag skulle vilja göra en kort kommentar till en av de centrala tankegångarna i reservanternas förslag, nämligen tanken att svenska pressen skulle ta hand om ett kommersiellt TV företag. Fastän jag är pressman vill jag avstyrka ett sådant förslag. Jag tycker inte att det är lämpligt att skapa en ägargemenskap mellan pressen och televisionen. För närvarande pågår en koncentrationsprocess inom den svenska pressen, som gör att man kan se fram emot färre tidningar och större tidningar. Det kan under sådana förhållanden inte vara lämpligt att förstärka denna koncentration genom att till pressen även föra ägarskapet av ett kommersiellt TV företag. Vi har för närvarande en utpräglad konkurrenssituation i fråga om Oopinionsbildning och nyhetsförmedling mellan press och radio-TV. Det är ett fruktbart konkurrenstillstånd som råder och som innebär att man både stimulerar varandra och konkurrerar på ett sätt som kommer svenska folket och en upplyst och allsidig opinionsbildning till godo. Det kan inte vara riktigt att ersätta detta tillstånd med en ägargemenskap mellan pressen och televisionens kommersiella avdelning. Jag skall här inte gå in på de nackdelar som ett sådant system skulle innebära för de mindre tidningarna i landet, för de så att säga svagare stämmorna. Jag bara fäster uppmärksamheten på problemet och vill mycket bestämt avråda från ett sådant steg. Att detta uppslag från början kastades fram för några år sedan av Svenska tidningsutgivareföreningens styrelse ändrar ingenting i min inställning. De enskilda tidningsföretagen har väl aldrig heller tillfrågats i denna sak. Det tillstånd som folkpartiet och högern nu vill etablera skulle bli så mycket sämre, då man uppenbarligen tänker sig att här skulle kunna växa fram en härskara av lokala och regionala radio och TV-företag som alla skulle sälja reklam. Fru Wallentheim fäste uppmärksamheten på de ekonomiska följderna för pressen vid en åtgärd av detta slag — en ofta diskuterad fråga — och det kunde ligga nära till hands att jag skulle gå in på detta, men jag vill inte göra det. Detta är ett argument för pressen, men det har inte någon större bärighet när det gäller den allmänna opinionen. Detta argument kommer lätt att framstå som ett egoistiskt argument för pressen. Jag vill bara fästa uppmärksamheten på att i praktiskt taget alla länder i Europa, där man upprättat kommersiell reklam, har det skett i förening med spärrar för att så att säga soulagera pressen för det inkomstbortfall som man alltid måste räkna med. En minskande andel av reklamen går till tidningarna, och man har därför träffat spärravtal för att hindra att pressen drabbas för hårt. Jag skall inte gå närmare in på detta problem. Jag fäster bara uppmärksamheten på att det är högst reellt. För reservanterna är själva reklamen utgångspunkten. Jag tycker att det är en fullständigt vrång utgångspunkt. Man bör i stället fråga: Vad är i lyssnarnas bästa intresse? Är det mer reklam i radio och television som lyssnarna efterfrågar? Jag har aldrig hört någon lyssnare begära mer reklam i radio och TV. Det är de politiska partierna, högern och folkpartiet, som ställer denna fråga i centrum. Vad lyssnarna begär av radio och TV är mer och bättre program, större valfrihet. Det är inte mer reklam. Därför är det en stark linje som Sveriges riksdag nu så länge har hållit fast vid: mot den kommersiella linjen och för bevarandet av ideell radio och television. Det tycker jag är en linje för Sveriges riksdag att satsa på även i framtiden.
Herr talman! Jag är alltid medveten om att jag inte har någon möjlighet att övertyga herr Möller. Men herr Möller måste väl ändå totalt ha missuppfattat vad frågan gäller. Huvudfrågan är ju att bryta monopolet och få fristående programföretag. Att vi sedan har ställt upp en finansieringsprincip och därför kommit in på reklamen är någonting helt annat.

Herr talman! Jag fäste mig vid herr Möllers yttrande i hans mycket intressanta anförande om att det inte skulle ligga i lyssnarnas intresse att få reklam. Man vill inte se reklam, utan man vill se program.

Herr talman! Det låter ganska egendomligt när man på folkpartiets och högerns sida säger att huvudsaken är att »bryta monopolet». Nyss stod en folkpartist upp och sade: Vi är mot alla monopol. Jag avvaktar med intresse en motion om att vi skall avskaffa spritoch tobaksmonopolen. Man kan inte uttala sig så onyanserat om man vill bli tagen på allvar. Huvudsaken är att bryta monopolet, sägs det. Jag fäster uppmärksamheten på att Sveriges Radio uteslutande är ett tekniskt monopol, men inte något åsiktsmonopol. Inom detta tekniska monopols ram finns ju hela mångfalden av tankar, idéer och opinionsyttringar. Det finns inte en klok tanke som inte har alla rimliga möjligheter att komma till uttryck i Sveriges Radio och television liksom i den svenska pressen.

Herr talman! Jag tycker nog att när herr Möller liksom krävde att oppositionen skulle komma med förslag om brytande av också andra monopol valde han ett mycket dåligt exempel, när han talade om spritmonopolet. Vad det monopolet tillhandahåller är ju saker som vi betraktar som skadliga. Det är fråga om försäljning av gifter, och jag kan inte förstå att det skall finnas något intresse av att det skall bli en stor konkurrens, när det gäller att förse svenska folket med gifter. Vi är nu mycket upprörda över att det är så många som har gett sig in på att sälja narkotika. Det råder alltså en stor skillnad mellan att sälja sådana här varor och att sälja program som skall visas i en TV-ruta.

Jag har också ganska länge sysslat inom tidningsvärlden, och det skulle förvåna mig, om pressen vid ett eventuellt engagemang skulle agera på det sättet, att den liksom slog bort benen under sig själv — det kan jag absolut inte tänka mig. Det finns väl ändå i detta fall möjligheter att skapa sådana regler och garantier, att det inte skall bli i varje fall någon fara för tidningspressen.
Herr talman! Jag vill inte förlänga denna debatt genom att ta upp frågan i hela dess vidd — det får jag göra i med kammaren i stället. Men litet grand av den begreppsförvirring som här råder skulle jag vilja beröra. Först och främst är det ofruktbart att liksom föra hela detta resonemang om att man är emot alla monopol. Det är ju nästan rörande att höra en kapten föra detta resonemang. Konsekvent tillämpat på det svenska försvaret skulle detta leda till de mest oanade konsekvenser. Här gäller det att se vad det är för speciella syften som i varje särskilt fall skall värnas. Man vill ju ersätta detta tekniska monopol med ett i själva verket kommersiellt monopol, eftersom vi inte har någon etableringsfrihet i etern och aldrig kan få det. Man vill vid sidan av Sveriges Radio ha ett företag som skall ha monopol på ett kommersiellt utnyttjande av etern. Det säges att företaget skall ägas av pressen och folkrörelserna — det skulle var schäsen i detta företag. Men, herr talman, vem äger i dag Sveriges Radio? Det är ju pressen, folkrörelserna och industrin. Här har argumenterats för ett av pressen mer eller mindre helägt företag. Jag vill påpeka att Pilkington-kommittén och Shawcross-kommittén i England sagt att ett alltför stort inflytande av pressen i radion och televisionen är att betrakta som ett hot mot yttrandefriheten. Det är alltså ett ganska allvarligt hot, något som man bör komma ihåg i detta sammanhang. Begränsningen skapas av tekniska faktorer, och den skall vi ta hänsyn till. Men jag ser ingen anledning att införa ett kommersiellt monopol i etern.

Herr talman! Herrar Möller och Palme försöker tydligen överträffa varandra när det gäller att tala om monopol. Nu kom också plötsligt försvaret med i sammanhanget, precis som om försvaret vore ett monopol för kapten Strandberg, men det kan jag inte tänka mig att det är. Nej, en person som köper en licens för att få ha en TV-apparat gör det i första han för att han vill ha nöje och underhållning. Mig veterligt har vi inte något monopol då det gäller teateroch nöjesbranschen. Visserligen har vi Dramaten och Kungl. Operan etc., men vi har en rad andra teaterföretag. Städer och kommuner anstränger sig för att skapa konkurrerande — om jag så får säga — företag ute i landet, länsteatrar etc.

Herr talman! Statsrådet Palme var inne på tankegången om försvaret som ett monopol för mig. Om så vore fallet är jag övertygad om att det skulle bli ett ganska bra försvar! Jag vill också till herr Palme säga att det var bra att han i dag talade om för kammaren och svenska folket vem det är som äger Sveriges Radio. Nu har vi fått reda på att det är svenska folket. Men genom det monopolföretag som vi har, har man under årens lopp bibringats den uppfattningen att det är herr Palme som äger Sveriges Radio och TV.
Herr talman! Inte visste jag att herr Strandberg bar sådana marskalkstavar i sin ränsel när det gäller ambitioner beträffande det svenska försvaret. Jag har aldrig drömt om ett enmansförsvar för herr Strandberg. Det är bara så att om man försöker hävda att monopol, ensamrätt, är förkastligt i alla lägen, kommer man i en orimlig situation, vilket herr Strandbergs egen argumentation var ett bra exempel på. Beträffande äganderättsförhållandena är det alltså så att det är pressen, folkrörelserna och industrin som äger Sveriges Radio. Det var bra att få detta fastslaget. Sedan var det, herr Andersson, — jag håller mig bara precis till de argu ment ni tog upp — ett utmärkt argument som herr Andersson kom med för min del. Han sade beträffande teatrarna att vi inte har en teater här i landet, utan vi har flera. Vad är det för teatrar vi har? Vi har några kommersiella teatrar i Stockholm, vilka kämpar en ganska hård kamp. De är strikt bundna i sitt pjäsval av den situation som de befinner sig i. Men teaterlivet här i landet är ju helt dominerat av företag som är ägda och drivna av staten eller kommunerna. Monopol, kan man säga. Nej, förutsätiningen för en kvalitativt högtstånde teater är att vi har detta samhällsengagemang för teatern. Hur ser nu detta ut överfört till radion och televisionen? Jo, vad som sker är helt enkelt att vi nu får två kanaler och därför möjligheter till ett rikare teaterutbud. Vi har en TV-teater, som har varit föremål för en viss diskussion, men men det råder inget tvivel om att den har inneburit ett fantastiskt genombrott för teater inför stor publik. Vi har kunnat visa goda teaterföreställningar i TV utan att behöva snegla på annonsörkrav om vad som skall visas. Jag vet inte hur många privata företag som med ett kommersiellt system — om man nu skulle ha följt det amerikanska systemet — hade varit beredda att betala Lars Ardelius” pjäs häromdagen, denna var ju starkt samhällskritisk. När vi nu får vidgade sändningsmöjligheter innebär detta att vi också får förutsättningar för ett mycket rikare teaterliv i TV, åtminstone hoppas jag detta. Då får också stadsteatrar i olika delar av landet möjligheter att måhända agera mera med sina föreställningar i TV. Vi får en dubblering av pjäsval bland annat. Det är den konkurrensen som erbjuds i det nya systemet med två självständiga programledningar. Vilka fördelar för teaterlivet skulle man vinna med en kommersiell kanal? Det skulle bara betyda att man införde en begränsning, nämligen att denna kanal vid fastställandet av pjäsval skulle behöva ta en hänsyn som Sveriges Radio inte behöver, nämligen ett rent kommersiellt hänsynstagande till att inte skrämma någon publik för den ena eller andra produkten. Detta är den amerikanska TV-teaterns förbannelse, att varje djärvhet vid valet av teaterpjäs nästan helt blockeras av kommersiella hänsyn. Jag är tacksam att herr Axel Andersson levererade detta utmärkta argument för vårt radiosystem.

Herr talman! Det finns ett gammalt uttryck som lyder: Säg mig en fröjd som varar beständigt! Jag tror att herr Palme inte har någon större anledning att vara tacksam över att jag hänvisade till teateroch nöjesbranschen. När det gäller Dramaten och Operan har ju staten ingripit, något som till stor del beror på publikintresset och kostnaderna. Vi har sysslat med de här förhållandena i andra avdelningen tidigare, nu har vi dess bättre fått överlämna dessa bekymmer till femte avdelningen. Men på den tiden när vi sysslade med detta fick vi reda på att även om man någon gång lyckas få utsålt vid de här institutionerna är ändå varje plats subventionerad i mycket hög grad. Men det är nu inte detta som problemet gäller. Beträffande programmen på de stadsteatrar och länsteatrar vi nu har bestäms inte dessa centralt av en person. Det finns olika möjligheter för dessa teatrar att själva bestämma över sin repertoar. På så sätt uppnår man i alla fall en mångfald av program. Det mest bedrövliga i herr Palmes senaste inlägg är hans uttalande om den person som kommer att svara för detta nya inslag i TV. Han skall — som herr Palme uttryckte sig — vara tvungen att se till att han gagnar den vara han säljer. Han skulle vara tvungen att ta hänsyn till reklamspekulanterna osv. Jag måste säga att herr Palme vore fullständigt livsfarlig som redaktör för en tidning. Jag tror inte att herr Möller någon gång har suttit och sneglat på att skriva så att han gläder tidningens största annonsörer. Handen på hjärtat, herr Möller, det har Ni aldrig gjort. Varför skall man då förutsätta att chefen för ett sådant här företag skulle handla annorlunda? Jag tror inte att han behöver handla på annat sätt än vad ansvarsmedvetna journalister gör.

Herr talman! Det är inte min avsikt att öppna någon längre debatt nu, även om det är viktiga principer och viktiga praktiska frågor som skulle kunna debatteras. Riksdagen får väl tillfälle att återkomma i detta ärende kanske i annat sammanhang inom icke alltför avlägsen framtid, dock icke under denna session. Jag skall nöja mig med att göra en liten fotnot till herr Palmes i och för sig riktiga upplysning om äganderätten till Sveriges Radio. Det är alldeles riktigt, som han säger, att till vissa procentdelar äges aktiekapitalet i Sveriges Radio av folkrörelserna, pressen och industrin. Men den upplysningen kräver tillägget att Kungl. Maj:t utser halva antalet styrelseledamöter jämte ordföranden i styrelsen. Dessa frågor handlades tidigare inom kommunikationsdepartementet så länge herr Palme var chef för det. När han flyttade till utbildningsdepartementet följde frågorna med honom. Så långt kan det alltså ligga något i herr Strandbergs reflexion att TV och radiofrågorna följer herr Palme som en skugga på hans väg mellan departementen i kanslihuset.
Herr talman! Fotnot till fotnoten: På den sista punkten hoppas jag att det nu har inträtt stabilitet. Ingen fröjd varar beständigt, sade herr Axel Andersson. Jag blir gladare för varje gång han öppnar munnen här. Ta bara hans tre argument. För det första sade han att Dramaten och Operan inte går ekonomiskt ihop, och därför har staten lagt sig i. Ja, det här landet vore otroligt mycket fattigare om vi inte hade Dramaten och Operan och teatrar ute i landet. Därför får icke det kommersiellt gångbara vara den enda riktpunkten för en aktiv kulturpolitik. Därav blev jag glad. För det andra undrade herr Axel Andersson om det är rätt att en enda teaterchef bestämmer vilka teaterpjäser som skall visas i TV. Hade vi två företag skulle det alltså bli två teaterchefer. En av fördelarna med den modell som riksdagen har beslutat är, såsom jag utvecklat i det tal där jag presenterade hela den nya konstruktionen, att vi får två teaterledningar i det nya företaget. Den ena kan ha en fast ensemble, medan den andra kan satsa på att anordna teaterföreställningar decentraliserat ute i landet — vi har ju också distrikten som kan anordna teaterföreställningar. Den enda skillnaden mellan den modell som riksdagen står bakom och herr Anderssons är att den senares teaterchef skulle vara tvingad att ta kommersiella hänsyn. Det slipper man inom vårt system. Herr Anderssons tredje argument är att i den tidning som herr Andersson med framgång har utgivit bryr han sig inte om vad annonsörerna tycker. Han gör en total felanalogi mellan pressen och TV på denna punkt. Det finns ju ett överväldigande material som visar att just en TV-producent tvingas att ta hänsyn till annonsörerna. I en utsändning från tysk TV fick vi se hur man i förväg visade programmet för annonsörerna och frågade: Tar ni det här programmet eller tar ni det inte? Annonsörerna gjorde naturligtvis en rent rå kommersiell bedömning vid sitt ställningstagande. I en tidning kan man bläddra förbi annonssidorna och komma fram till herr Axel Anderssons visheter, men den möj ligheten finns inte i TV, ty den når ju hela publiken på en gång. Det finns många utomordentliga exempel på nackdelen med kommersiell TV, det mest kända är väl då Friendly hoppade av CBS. Han spelade in det verkligt stora drama som vietnamförhören i senaten utgör, men efter påtryckningar från annonsörerna fick han klippa bort detta inslag. Han avgick då i protest mot det kommersiella systemet. Man kan anföra andra argument för kommersiellt system men detta enkla grundläggande faktum går icke att förneka. För varje argument som herr Andersson framför blir jag gladare och gladare.

Herr talman! Även jag känner en växande glädje när jag lyssnar till min dubbelkollega herr Axel Andersson. Jag blev särskilt glad när han började tveka om den huvudtankegång som återfinns i reservationen från folkpartiet och högern, nämligen att det nya kommersiella TV-företaget skall ägas av pressen. Då står herr Andersson plötsligt upp och säger att han delar min tvekan på den punkten. Jag hoppas att denna nya tveksamhet skall komma att avspeglas vid hans val av tryckknapp om en stund. Kan jag öka hans tveksamhet med följande är det ännu bättre. Det har nu dykt upp ett nytt alternativ som går ut på att pressen och folkrörelserna skulle äga det nya TV företaget. Då frågar jag: Vilka folkrörelser är det som har yppat något som helst intresse av att bli ägare till ett kommersiellt TV-företag? Har möjligen reservanterna fått någon respons från någon folkrörelse? Är det den fackliga rörelsen som vill vara med och köpa upp detta? är det nykterhetsrörelsen? Är det idrottsrörelsen? Har ni över huvud taget någon realitet bakom detta tal? Eiler är det en konstruktion i ett dilemma? När tanken på kommersiell TV från början lanserades för åtskilliga år sedan var det meningen att några dussin storföretag skulle äga detta TV-företag. Den tanken dog bort. I stället har man nu hittat på detta med pressen och folkrörelserna. Är det något mer än en skrivbordsprodukt som de nya alliansen mellan folkpartiet och högern — sedan nu den sedvanliga mittenalliansen spruckit på denna punkt — har konstruerat fram? Eller är det bara någonting som ni skriver att folkrörelserna skulle köpa upp? Om det inte finns något intresse för att få ett kommersiellt TV-företag, skall väl inte ni gå ut och försöka pracka på dem denna idé.

Herr talman! Herr Palme gjorde en fotnot till mitt anförande, i vilken han framhöll att en stabilitet nu hade inträtt beträffande förläggningen av TV och radiofrågorna i kanslihuset. Meningen var tydligen att dessa i fortsättningen skulle stanna i utbildningsdepartementet och inte vandra runt. Ja, låt oss hoppas det! Men, herr Palme, jag är inte helt säker. Det förekommer faktiskt också länder där dessa frågor sorterar direkt under statsministern.
Herr talman! Fotnot till fotnotens fotnot! Det var en dubbel stabilitet jag menade — både beträffande radiofrågorna och beträffande mig själv. Till herr Axel Andersson vill jag säga: Pedagogiken blir mer och mer intressant. Nu säger herr Axel Andersson att i tidningarna får annonsörerna betala mera för annonser på första sidan, medan en TV-annonsör bara är intresserad av att hans programinslag skall visas vid en bra tid när mycket folk tittar på TV. Det är alldeles rätt. All right. När är det en bra tidpunkt? Klockan 20 vid kaffet efter middagen eller klockan 19 är bra tider. Annonsören säger kanske då: Jag vill ha min annons klockan 19. Man kan inte komma ifrån det enkla faktum att det finns påslagningsoch avstängningsknappar på TV apparaten och att förutsättningen för att folk skall se en reklamsnutt är att TV-apparaten står på. Är det ett samhällskritiskt reportage kanske tittarfrekvensen är lägre än under Lucy Show. Ger man Shakespeare är det kanske få människor som sitter och tittar.

Vad reklammannen bör intressera sig för är för det första att det bör vara mycket folk som ser programmet — annars är det ingen som ser reklamsnutten, även om den är fin. För det andra bör folk vara i den rätta sinnesstämningen. Programmet bör vara litet glättat så att folk inte råkar i diskussion. Detta leder till att annonsörerna måste ställa vissa krav på de personer som gör programmet, annars vill man inte sätta in annonsen. Detta kan resultera i att annonsörerna påverkar programmen. Så har det blivit i det ameri kanska systemet, där annonsörerna blivit inte helt men i hög grad allsmäktiga. Min glädje mänges nu med den djupaste tacksamhet. Jag har inte behövt framföra några egna synpunkter, ty herr Anderssons egen argumentation har lett till en lysande uppgörelse — från herr Anderssons sida — med det kommersiella systemet. Jag tackar för det:

Herr talman! Jag beklagar att herr Palme tydligen inte var inne vid det tillfälle då jag för andra gången i dag — nu är det för tredje gången — underströk att vi aldrig har föreslagit och aldrig kommer att föreslå att vi rörande TV skall tillämpa det amerikanska reklamsystemet. Herr Palme skulle ha lyssnat på mitt första inlägg — jag tror också att han gjorde det. Jag påtalar, herr Palme, än en gång att jag då redovisade ett näraliggande systems, nämligen ITV:s, bestämmelser för reklam. Nu kan vi väl i fortsättningen få slippa att av herr Palme höra dessa synpunkter på den amerikanska televisionsreklamen. Med det resonemang som herr Palme för har jag väldigt svårt att förstå hans egna direktiv till utredningen om reklamen i samhället, bl.a. även när det gäller TV. Jag vill då ställa en fråga: Varför utreder ni någonting som ni så till den grad inte vill ha genomfört? Varför har ni tillsatt denna utredning? Jag förstår det inte.
Herr talman! Om det inte finns några andra argument kvar i herr Axel Anderssons påse än att jag skulle vara oduglig såsom chefredaktör eller såsom ledare för ett reklamföretag är det ett ringa offer för mig att hålla med herr Axel Andersson på den punkten, om han håller med mig om resten. Till herr Strandberg vill jag bara säga, att två saker är centrala i reklamdirektiven. För det första kan vi aldrig gå med på reklam i TV, om det skulle finnas minsta risk för en påverkan på programmen från annonsörerna. För det andra kan vi aldrig acceptera en reklam i TV som allvarligt skulle försämra förutsättningarna för den svenska pressens arbete. På den sista punkten tror jag att pressens folk tvärs över alla partigränser hyser full förståelse för vad jag menar, nämligen att det skulle vara ett ganska allvarligt hot mot yttrandefriheten. att riksdagen skulle besluta snabbutreda möjligheten av att samhället i egen regi skulle driva trafikskoleutbildning samt

Herr talman! I motion I: 193, som är en fyrpartimotion, hemställes att riksdagen måtte besluta att prov för erhållande av körkort får avläggas endast av den som företer bevis om genomgången förarutbildning vid av statens trafiksäkerhetsverk godkänd trafikskola. I andra hand föreslås att i vägtrafikförordningen införes en bestämmelse, motsvarande den finska motorfordonsförordningens, om bl.a. utbildningstillstånd för privatutbildning av bilförare, dubbelkommando på bilen samt en skylt försedd med upplysningen »Övningsbil», som bör tillhandahållas av polismyndigheten samtidigt med att utbildningstillstånd lämnas. Utskottet har avstyrkt motionen, vilket vi anser vara mycket beklagligt, då strängare bestämmelser inom denna sektor av förarutbildningen skulle höja trafiksäkerheten på våra vägar. Visserligen säger <vägtrafikförordningens 30 § att privatutbildaren skall vara en god bilförare med minst tre års körvana, men det finns ju ingen kontroll på detta förrän utbildningen är avslutad och prov skall avläggas hos bilinspektören. Privatutbildaren kan mycket väl vara en omdömeslös och olycksbelastad bilförare. Det finns alltså flera tusen bilar om året på våra vägar med privatutbildare som vi inte vet något om och som utgör en mycket stor trafikfara, inte bara för sig själv utan även för oss andra trafikanter. Tyvärr finns det ingen statistik över olycksfall som har inträffat under en sådan här privatutbildning, men två dödsolyckor har enligt uppgifter i pressen förekommit i år, den ena i Solna och den andra i Karlskoga. Utskottet hänvisar vidare till bilförarutredningen 1967, som ansåg att den privata förarutbildningen inte kunde förbjudas med hänsyn till glesbygderna. Men ett faktum i dag är att det är i storstadsområdena som denna privatutbildning ökat i oroväckande grad. Det har blivit något av en sport, om uttrycket tillåtes, bland ungdomen att klara sitt körkort utan att genomgå trafikskola. Remissinstanserna till bilförarutredningen ville skapa en bättre kontroll av den privata utbildningen. Biltrafikens yrkesnämnd samt vägoch vattenbyggnadsstyrelsen föreslog anmälningsskyldighet till trafikmyndighetens lokala organ. Länsstyrelsen i Kronobergs län och förste bilinspektören i Stockholm föreslog sådan anmälningsplikt till polismyndigheten. Åtskilliga remissinstanser föreslog att övningsbil vid privatutbildning skulle vara försedd med skylt eller annan markering som anger att övningskörning pågår. Meningarna är således delade om denna utbildning i bilförarutredningen, och det har de tydligen varit i utskottet också, även om det inte finns någon reservation. I det särskilda yttrandet till utskottets utlåtande framhåller man bl.a. att starka skäl talar för att något slag av närmare reglering av denna form av körkortsutbildning genom anmälningsskyldighet, utmärkning av bilen eller dylikt måtte komma till stånd, särskilt med tanke på det förhållandet att privat övningskörning nu i betydande utsträckning användes för annat ändamål en seriöst bedriven utbildning. Jag tackar för detta särskilda yttrande som motionärerna bedömer som ett steg i rätt riktning för en lösning av detta mycket stora problem. Det inger motionärerna en förhoppning om att till nästa år frågan kanske kan lösas på ett vettigt sätt. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Som framgått av den föregående talarens anförande gäller det här framför allt frågan om det för erhållande av körkort bör vara obligatoriskt med utbildning i auktoriserad kör. skola, eller om det därjämte skall vara möjligt att få körkort efter privat utbildning. Frågan var aktuell i riksdagen förra året som en detalj i ett större komplex av frågor som rörde körkort och trafikutbildning samt inrättande av statens trafiksäkerhetsverk. Körkortsfrågorna hade närmare utretts av bilförarutredningen. Varken denna utredning eller departementschefen föreslog emellertid slopande av den privata körutbildningen, och inte heller vid riksdagsbehandlingen framkom något sådant yrkande. Det gäller här en avvägningsfråga mellan olika intressen. även om man får anta att den auktoriserade körutbildningen är ur kvalitativ synpunkt överlägsen den privata och innebär något mindre risker för olycksfall under utbildningen måste detta vägas mot att det särskilt för glesbygdens folk innebär avsevärt större kostnader och olä genheter att vara hänvisad enbart till de auktoriserade körskolorna. Eftersom det material som bilförarutredningen lagt fram inte visade några mera påtagliga olägenheter i de förstnämnda avseendena ansågs någon anledning till ändring av gällande bestämmelser i detta avseende inte föreligga. Utskottet har nu ansett att, även om frågan i fjol inte tilldrog sig något speciellt intresse vid riksdagsbehandlingen, tillräckligt skäl inte finns för ett initiativ från riksdagens sida, som skulle stå i motsättning till riksdagens i fjol uttalade mening. Därvid har utskottet också observerat att enligt uppgift de närmast berörda myndigheterna, rikspolisstyrelsen och trafiksäkerhetsverket, har sin uppmärksamhet riktad på frågan. Själv har jag emellertid jämte några andra ledamöter av utskottet i ett särskilt yttrande velat framhålla, att vi inte är negativt inställda till ett i motionen som alternativ framfört yrkande. Bakgrunden härtill är att erfarenheten från bl.a. polisens och domstolarnas verksamhet visar att privat övningskörning i stor utsträckning utnyttjas för annat ändamål en seriös körkortsutbildning. Det är inte ovanligt att personer, som inte har körkort men tekniskt behärskar vad som fordras för att en bil skall fungera, vidtalar en körkortsinnehavare att formellt fungera som lärare vid övningskörning. Dessa fall, där den s.k. läraren ofta har varken ambitioner eller reell möjlighet att ingripa i körningen, utgör i själva verket en stor trafikfara och ett slags kamouflage för olovlig körning. Dessa avarter av den privata övningskörningen skulle emellertid i avsevärd utsträckning kunna motverkas utan alltför stora olägenheter för den seriösa privata körutbildningen, om man efter mönster från vissa främmande länder krävde anmälan och eventuellt tillståndsbevis från polisen för varje särskilt utbildningsfall. Därjämte kunde eventuellt krävas att bilen skulle vara på något sätt utmärkt när övnings körning pågår. Skulle man fordra dubbelkommando, skulle det emellertid bli helt andra ekonomiska konsekvenser. Jag utgår nu ifrån att dessa uppslag kommer att beaktas av de närmast berörda myndigheterna, som har möjlighet att efter allsidiga överlägganden framföra förslag om erforderliga åtgärder.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
Herr talman! Det var ett yttrande av fru Lundblad som föranledde mig att begära ordet. Om jag hörde rätt antydde hon att det på våra vägar måste fara omkring ett antal personer med vederbörligt körkort, vilka inte har genomgått körskola och utgör en trafikfara. Möjligen var detta en missuppfattning från min sida. Annars vore det ett ett allvarligt angrepp på våra besiktningsmän, som ju har att vid varje uppkörning bedöma vederbörandes skicklighet. Jag tror inte att det finns någon anledning att ifrågasätta att de gör detta, särskilt som vi vet att de har fått speciella föreskrifter om att när vederbörande inte gått igenom körskola, skall särskild uppmärksamhet iakttas beträffande hans sätt att hantera fordonet. Fru Lundblad hade erbjudit mig att underteckna denna fyrpartimotion. Jag ville inte vara med om det, ty jag har personliga erfarenheter av de privata körskolornas sätt att utnyttja eleverna i vissa sammanhang. Jag tror att det vore angeläget att hela körkortsutbildningen finge inordnas under det obligatoriska skolväsendet eller i en eller annan form ställas under allmänt överinseende och göras kostnadsfri för eleverna. Som det nu är blir utbildningen många gånger mycket dyrbar. I detta biltäta land har vi nu kommit så långt att det måste betraktas som hörande till allmänbildningen att också kunna köra bil. Jag har emellertid den bestämda uppfattningen, att en make eller en maka som vill lära sin livsledsagerska resp. sin herre och man att köra bil känner samma ansvar som många av körskolornas lärare. Det finns därför inte någon som helst anledning att nu slopa denna lilla, lilla möjlighet som fortfarande föreligger att låta utbildning pågå i enskild regi. Herr talman! Jag har bara velat anföra några personliga reflexioner med anledning av denna diskussion, och jag är i sak helt förekommen av utskottets ordförande. Jag ber att få tillstyrka utskottets förslag.

Herr talman! Jag förmodar att ledamöterna vid den här tiden på året under riksdagsarbetet betraktar fredagen som en hel och ordinarie arbetsdag, då man inte högtidligen behöver be om ursäkt för att man begär ordet, när en enhälligt avstyrkt motion behandlas. Enhälligt avstyrkta motioner brukar ofta få passera här i kammaren utan något uttalande. Men när det gäller frågan om den gamla taggtråden i skog och mark som inte är till någon nytta utan enbart till skada och som behandlas i tredje lagutskottets utlåtande nr 43 med anledning av den motion jag har väckt i denna kammare och herr Hedin i medkammaren, tycker jag att det finns anledning att anföra några synpunkter. Det finns många olika skäl till att motioner här i riksdagen blir avstyrkta av utskotten, och riksdagsmännen blir inte bortskämda med att deras förslag vinner bifall. I min motion om den gamla rostiga taggtråden ute i skog och mark har anförts att detta alltid otäcka stängselmaterial som i så oändligt många fall inte längre har någon uppgift att fylla i stället borde försvinna, något som skulle vara till fördel för djurlivet och för de många människor som offrar sin tid och sin fritid ute i markerna. Dessa synpunkter borde tidigare eller nu ha blivit bättre beaktade. Ett bevis för hur farlig och otäck taggtråden är har vi nyligen fått när en liten pojke satt fast i taggtråd en hel natt men dess bättre kom ifrån äventyret med livet i behåll. Tyvärr tycks tredje lagutskottet vara mer intresserat av att stora mängder taggtråd som inte har den minsta uppgift att fylla skall få vara kvar och således bli till skada än av att markägarna och de som har ansvaret för att taggtråden finns skall vara skyldiga att röja bort detta fullständigt onyttiga och överflödiga stängselmaterial. Även om utskottet inte har något större intresse för att gammal taggtråd, som vållar lättare och svårare skador på både djur och människor, är kvar så länge som möjligt, tycker utskottet ändå att de beslut riksdagen har fattat är tillräckliga. Här har naturvårdsverket och länsstyrelserna möjligheter att röja upp i markerna och se till att sådant försvinner som inte skall finnas i naturen. För sin egen del tycker tydligen naturvårdsverket att vi själva skall klara av denna uppgift och avhjälpa dessa bekymmer. Det må finnas vilken uppfattning som helst, men jag anser att bestämmelserna i naturvårdslagen är alltför vagt utformade för att leda till resultat. När det nu finns förhoppningar om att naturvårdsverket och länsstyrelserna skall ta vissa initiativ, kan man fråga sig varför dessa myndigheter då inte kan redovisa vilka initiativ som har tagits efter naturvårdslagens tillkomst 1964. Om något kanske har uträttats med den gamla taggtråden på sådana platser där det anordnas naturreservat, så är det ändå fullständigt obetydligt i stort sett. Att fästa några förhoppningar på kommittén för ett renare samhälle tror jag inte det finns någon anledning till. Det är ingen tvekan om att naturvårdsverket får många och stora uppgifter när det gäller att hålla rent i naturen, att svara för landskapsvården, att se till att markerna inte växer igen i buskar och snår där landskapet bör vara öppet och mycket annat. Detta är uppgifter så stora att naturvårdsverket med sina röjningspatruller enligt min mening inte klarar dem. Det behöver så många hjälpmedel som möjligt. Ett sådant hjälpmedel av stort värde skulle enligt min mening vara om det mera klart och entydigt än nu bleve utsagt att markägaren och de som i övrigt har ansvaret är skyldiga att röja bort den gamla taggtråden i markerna, som inte har någon uppgift att fylla, beroende på att det på ett par årtionden skett stora förändringar i jordbruket och be träffande markernas användning. Att det alltjämt finns massor av taggtråd från de försvarsanläggningar som militärförbanden byggde under krigsåren kan i många fall inte försvaras. Att dessa inte undanröjts under den långa tid som gått efter andra världskriget är beklämmande och bedrövligt. Kan det verkligen, vill man fråga, vara anslagsmedel som fattas? Nog kan man ha den misstanken att när militärförbanden inte röjt upp i markerna under dessa 20—25 år som gått, måste det även finnas ett bristande intresse för uppröjningen och bortröjningen av alla taggtrådshinder som inte har någon uppgift att fylla. Jag vill hälsa med tillfredsställelse det uttalande som RLF-organisationen gör över motionen. Denna organisation, som står jordbrukarna så nära, vet vilka besvär och kostnader som dess medlemmar skulle få vidkännas, om det blev en klart utsagd skyldighet i överensstämmelse med motionsförslaget. Nog kan man försöka med upplysning och propaganda, men här fordras också något av maktmedel bakom. Om en lagbestämmelse kommit till stånd skulle denna vara av stort värde. Jordbrukarna och markägarna hör dess bättre inte till de grupper i samhället som jämt och ständigt vill strida med myndigheterna eller slåss med polisen. Lyckligtvis finns det alltjämt många som vill uppfylla vad lag och författning föreskriver. Detta med taggtråden är en speciell fråga. Innan man får en föreskrift om skyldighet att röja bort den, kan det inte bli den ordning i skog och mark som bör förekomma och som alla bör vara intresserade av. Herr talman! Det skulle vara meningslöst att här framställa något yrkande, varför jag avstår därifrån och hoppas på bättre resultat vid ett annat tillfälle.
Herr talman! Herr Sveningsson har inte ställt något yrkande och därför är det kanske inte alldeles nödvändigt att ta till orda. Men jag kan inte underlåta att reagera när herr Sveningsson säger att utskottet inte har något intresse av att denna fråga blir löst. Det framgår väl klart av utskottets utlåtande att man tvärtom anser att det är ett stort samhällsintresse att en sådan här fråga kan bli löst. Men det står klart för envar som tänker Över denna sak att det inte är så lätt att komma till rätta med detta problem med lagstiftning. Jag vill bara peka på ett par svårigheter som skulle uppstå om man skulle följa motionens förslag om skyldighet att ta bort gammal taggtråd som inte längre fyller någon funktion och att borttagandet skulle åläggas den som är ansvarig för taggtråden, vilket väl i regel är markens ägare. Först och främst kommer det att uppstå mycket stora svårigheter att fastställa vilken taggtråd som uppfyller dessa rekvisiter och alltså inte längre fyller någon funktion. Taggtråd som står som gräns mellan egendomar kan också ofta orsaka diskussioner om den ene eller den andre markägaren är ansvarig för den. Det väsentliga är att ett så speciellt åläggande som att ta bort gammal taggtråd knappast kan tänkas utan att man samtidigt tar upp andra frågor om nedskräpning i naturen. Detta skulle väl som en konsekvens förutsätta att markägare ålades att hålla sina ägor rena från all nedskräpning. Det vore väl att ålägga honom något som andra kanske är ansvariga för, men det blir dock markägaren som gentemot allmänheten närmast får ta hand om sina marker i detta avseende. Sådana överväganden gör att man inte gärna kan följa de uppslag som har givits i motionen, även om man har allt intresse för att inte bara taggtråden utan också allt annat i naturen av sådant här slag kommer bort.

Herr talman! Utskottets förslag innebär, som herr Eskilsson redan har antytt, att personer som bedriver yrkesmässigt fiske och vilka lidit avsevärt avbräck i sina utkomstmöjligheter genom kvicksilverföroreningar inom visst vattenområde skall få statligt engångsbidrag. Det är också riktigt som herr Eskilsson redan har anfört att stödet skall göras något beroende av sökandens ålder på så sätt att den som är under 60 år får helt bidrag på upp till 12000 kronor. Den som är mellan 60 och 64 år får tre fjärdedelar av bidraget, och den som är 65—566 år får halvt bidrag. Det är således en viss avtrappning av beloppet, och det är denna avtrappning som reservanterna inte har velat vara med om. De motiverar detta bl.a. med att det skulle försvåra administrationen av bidragsgivningen. Det kan naturligtvis bli ett visst merarbete vid utbetalningen när man har vissa regler att följa. Det skulle vara lättare att endast betala ut dessa 12 000 kronor, det kan jag naturligtvis medge. Jag tror dock att det förslag som jordbruksministern har lagt fram är mycket starkt underbyggt. Förslaget om avtrappningen följer i princip de regler som gäller för de s.k. B-beloppen i arbetsmarknadens <avgångsbidragsförsäkring. Man kan säga att de i princip följer samma regler som gäller för de jordbrukare vilka får avgångsvederlag, och jag tycker därför att det kan vara motiverat med en viss likhet i detta fall. Säkert sker ingen orättvisa i detta förslag mot fiskarna, utan snarare tvärtom. Man kanske i detta sammanhang inte skall glömma att de i visst avseende också kan komma att erhålla s.k. KSA stöd. Ersättningen täcker inte tillnärmelsevis inkomstminskningen, om jag uppfattade herr Eskilsson rätt. Utgår man från medelinkomsten under de tre senaste åren bör dock ersättningen bli tillräcklig. Herr Eskilsson säger att saltsjöfiskarna inte blir rättvist behandlade. Jag tror inte att man kan göra en direkt jämförelse, därför att den som fiskar i havet, även om det är en liten vik av havet, har större möjligheter att gå längre ut. Han har det med andra ord förmånligare än insjöfiskaren, och det kan motivera skillnaden i ersättning något. I reservation 3 vill reservanterna att staten skall inlösa fiskeredskapen. Dagens situation kan i stora drag jämföras med den som de bohuslänska räkfiskarna blev utsatta för när de hade förlorat vissa av sina fiskevatten år 1964. Riksdagen behandlade då frågan om inlösen av fiskeredskap, och om jag inte minns fel avvisades denna begäran. Skälen till att förslagen då avvisades var bl.a. att redskapen förutsattes kunna användas vid fiske i annat vatten. I detta speciella fall är avsikten att det förbjudna vattnet på sikt åter skall kunna utnyttjas för fiske. Redskapen kan naturligtvis användas för fiske i annat vatten, och man kan också våga hoppas att fiskeredskapen kan säljas. Det kan måhända i något fall bli svårt att avyttra fiskeredskapen till yrkesfiskare på orten, men i så fall går de kanske att sälja till fritidsfiskare, som gärna vill ha både båtar och redskap. Skulle reservanternas förslag bifallas skulle det innebära en favör för fiskarna jämfört med andra företagare, t.ex. småföretagare som lägger ned sin fabrik och lanthandlare som måste slå igen butiken. Man kan också rent av jämföra med jordbrukare vilkas jordbruk läggs ned. Utskottsmajoriteten, som har tillstyrkt Kungl. Maj:ts förslag på alla punkter, anser att förslaget är mycket väl underbyggt och dessutom generöst. Det är en farlig väg staten slår in på om den inlöser redskap som inte kan avyttras på annat sätt. Det skulle dessutom innebära en inte oväsentlig utvidgning av det statliga stödet. Vi har således ansett att en utredning om detta spörsmål inte är nödvändig. Vi hoppas dessutom att en sådan här situation är en engångsföreteelse. Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till utskottets förslag i dess helhet.

Herr talman! Herr Nils Theodor Larsson har frågat mig om jag är beredd att vidtaga åtgärder i syfte att eliminera de olägenheter som följer av att ägare av skogsfastighet, som köper ytterligare fastighet med avverkningsbar skog och verkställer avverkning på denna fastighet för att finansiera förvärvet av fastigheten, vid beräkning av skogsvärdeminskningsavdrag skall medräkna även tidigare skogsinnehav. Spörsmålet om = skogsvärdeminskningsavdrag sammanhänger i detta fall med om fastigheterna efter tillköpet anses utgöra en eller flera förvärvskällor. Om två eller flera fastigheter ekonomiskt sett framstår som en naturlig enhet anses fastigheterna bilda en förvaltningsenhet och utgöra en förvärvskälla. Enligt gällande bestämmelser skall avdragsberäkningen i sådant fall ske för förvärvskällan i dess helhet. Vissa prövningsnämnder torde tidigare ha tillämpat ett liberalare betraktelsesätt i liknande fall. Efter regeringsrättens utslag får man emellertid förutsätta att samtliga prövningsnämnder följer utslaget. Bestämmelserna om skogsbeskattningen är föremål för översyn av skogsskattekommittén. Jag har inhämtat att kommittén avser att pröva det aktuella spörsmålet. I avvaktan på att kommittén slutför sitt arbete anser jag inte anledning föreligga att nu vidtaga några åtgärder beträffande skogsvärdeminskningsavdraget.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret. Det var tyvärr kort och inte ägnat att vara till någon större tröst åt dem som helt plötsligt drabbats av det regeringsrättsutslag som finansministern nämnde. Finansministern säger sig ha inhämtat att skogsskattekommittén prövar detta spörsmål. Mot den bakgrunden skall jag här inte ta upp frågan ur principiell synpunkt; det finns givetvis anledning att avvakta kommitténs förslag. Däremot är det angeläget att fästa uppmärksamheten på de konsekvenser regeringsrättens utslag får för den som företagit inköp av skog och utgått från de beskattningsregler som tidigare praxis fastställde. Jag skall relatera ett konkret fall för belysning av den aktuella problematiken. Genom lantbruksnämndens medverkan bereddes en lantbrukare — låt oss kalla honom N — möjlighet att år 1966 för 280 000 kronor förvärva en skogsfastighet om cirka 88 hektar som tillskott till hans tidigare ägda jordbruksfastighet. De värderingar och övriga utredningar rörande skogen, som företogs av såväl lantbruksnämnd som domänstyrelse, visade att här fanns nästan enbart skog i åldern 70—100 år. Den totala kubikmassan utgjorde cirka 10 000 kubikmeter, dvs. 170 kubikmeter per hektar. En mycket stor del av skogen borde avverkas inom de närmaste åren och ersättas av yngre och växtligare skog. I värderingen räknades med att cirka 3 000 kubikmeter skulle avverkas omedelbart och värdet härav beräknades till 41: 50 per kubikmeter. Här kommer nu skattefrågan in i bilden. För att kunna genomföra affären måste N låna pengar. Det var dels fråga om ett kortfristigt lån för inköp av dessa 3 000 kubikmeter, som ju kan sägas endast utgjorde ett »rotstående kapital». Detta kapital använde sig ju N därefter av vid avverkningen och försäljningen. Pengar måste dessutom lånas till inköp av övrig rotstående skog. Om N vid den omedelbara avverkningen endast kunde få ut det vid värderingen framräknade kubikmeterpriset var ju hela denna del av affären för honom endast en fråga om tillfälligt byte av pengar. Någon tillväxtökning eller vinst var det ju här inte fråga om. Om han däremot skulle erhålla ett högre pris, exempelvis högst 5 kronor, skulle 3:50 per kubikmeter tas upp som vinst och beskattas. Enligt de undersökningar och förfrågningar som N gjorde angående skattekonsekvenserna borde enligt då gällande praxis skattevärdeminskningsavdrag kunna påräknas med hänsyn tagen enbart till den tillköpta fastigheten, och då enligt den princip som förut nämnts. Ytterligare stöd för denna uppfattning fick N vid studium av boken »Skogsbrukets beskattning» av Helmer Jansson, andra upplagan, tryckt år 1965. Det bör nämnas att det är en kursbok från LTK och att den är godkänd av kungl. skogsstyrelsen. Under de förutsättningar som här nämnts ansåg N det möjligt att genomföra affären. Under år 1967 har N på den tillköpta delen avverkat cirka 2 600 kubikmeter och har härför erhållit 122 000 kronor, dvs. 43 kronor per kubikmeter, alltså obetydligt mer än vad man räknat med i värderingen. N avsåg att yrka värdeminskningsavdrag med 2600 x41:50=107 900 kronor. Den vinst han hade gjort uppgick ju endast till 2600 Xx1:50=3 900 kronor. Genom regeringsrättens utslag den 9 maj 1967, som finansministern hänvisade till, omkullkastades N:s ekonomiska kalkyl helt. Men han var fast för affären. Den jordbruksfastighet N tidigare ägde hade han köpt av sina föräldrar år 1939 för taxeringsvärdet, 47 000 kronor. Den omfattar cirka 16 hektar åker och 125 hektar skogsmark. Den årliga tillväxten uppgår till cirka 625 kubikmeter. N har under den tid han innehaft fastigheten avverkat i genomsnitt cirka 550 kubikmeter per år. Han har nu alltså en sparad tillväxt i storleksordningen 2500 kubikmeter. Om nu enligt regeringsrättens utslag både den gamla och den nya fastigheten skall läggas samman vid beräkningen av skogsvärdeminskningsavdraget, kommer avverkningen, dvs. förrådsminskningen, på den nya fastigheten att nästan helt vägas upp av förrådsökningen på den gamla. Någon minskning av virkesförrådet totalt har alltså ej ägt rum under N:s innehavstid, varför avdrag enligt förrådsmetoden ej kan ifrågakomma. Det låga ingångsvärdet på den gamla fastigheten medför å andra sidan, att det sammanlagda ingångsvärdet på skogen blir så lågt, att man på grund av den penningvärdeförsämring som har ägt rum under lång tid ej kan visa, att de sammanlagda fastigheternas värde efter avverkningen är lägre än ingångs värdet. Man skall nämligen härvid räkna med dagens värde. Således kan inte heller avdrag enligt den s.k. värdemetoden erhållas. Enskilda människor kan sålunda drabbas mycket hårt genom att de inte gjort upp sina kalkyler enligt de regler som de nu, efter regeringsrättens utslag, blir beskattade efter. Detta är naturligtvis inte tillfredsställande, och det är angeläget att åtgärder vidtas så att ifrågavarande olägenheter elimineras. Av finansministerns svar går det emellertid inte att utläsa något positivt intresse för den saken. Detta är att djupt beklaga. Man hade måhända vågat hoppas att finansministern varit beredd att föreslå någon åtgärd. Ett rimligt krav borde vara, att de som före den 9 maj 1967 — den dag då regeringsrättens utslag kom — handlat enligt gammal praxis och som kan verifiera skogsuttagen på de skilda fastighetsförvärven, inte blir ställda i en, som jag tidigare påpekat, för dem många gånger mycket svår ekonomisk situation. Jag har, herr statsråd, inte med min interpellation avsett att nu få till stånd en debatt angående den slutliga utformningen av skogsbeskattningen. Jag har inget att erinra mot att man avvaktar skogsskattekommitténs prövning. Jag vill dock gärna understryka vikten av skyndsambhet, eftersom efter regeringsrättens utslag den 9 maj 1967 praktiskt taget all komplettering genom tillköp av skogsmark för bättre arrondering kan anses vara stoppad. Framför allt har jag emellertid avsett att fästa uppmärksamheten på de mycket allvarliga svårigheter, som de skogsbrukare har råkat i som gjort kompletteringsköp enligt de tidigare gällande förutsättningarna men efter utslaget den 9 maj 1967 råkat ut för icke beräknade eller väntade, för dem orimliga och i högsta grad orättvisa skattekonsekvenser.

Herr talman! Herr Kristiansson har frågat om jag vill redogöra för konsumentdelegationens informationsoch upplysningsverksamhet under de gångna åren med syfte att fördjupa förståelsen för det svenska jordbrukets problematik och ställning i Sverige och i internationellt perspektiv. Konsumentdelegationen är knuten till statens jordbruksnämnd med uppgift att bistå nämnden med råd och upplysningar. Såsom framgår av proposition 1962: 193 är detta delegationens viktigaste uppgift. Därtill kommer de uppgifter som herr Kristiansson angett. I delegationen ingår bl.a. företrädare för de tionsoch upplysningsverksamhet har främst haft formen av remissyttranden och skrivelser, som återgetts av massmedia och i tidskrifter av olika slag. Delegationens sekreterare har publicerat artiklar och hållit föredrag i jordbruksfrågor. Ledamöterna följer jordbruksnämndens verksamhet med prisoch avsättningsfrågor på jordbruksområdet. De får därvid del av de synpunkter som förs fram av jordbrukets företrädare och kan föra dessa vidare inom resp. organisation. Delegationens remissarbete baseras på sakuppgifter från bl.a. jordbruksnämnden och de nämnda kontakterna med olika producentoch konsumentgrupper. Delegationens informationsverksamhet bör därför ha lett till en fördjupad förståelse för det svenska jordbrukets ställning i olika avseenden.

Herr talman! Jag ber att till jordbruksministern få framföra ett tack för svaret på min interpellation. Som framgått av svaret har jag frågat jordbruksministern, huruvida han vill redogöra för konsumentdelegationens informationsoch upplysningsverksamhet under de gångna åren med syfte att fördjupa förståelsen för det svenska jordbrukets problematik och ställning i Sverige och i internationellt perspektiv. Jag tycker att frågan i och för sig är, som jag ser det, helt följdriktig med hänsyn till vad jordbruksministern har anfört i den proposition, som här har åberopats och som ju måste ligga till grund för direktiven till konsumentdelegationen. Enligt propositionen skulle ju konsumentdelegationens uppgift bl.a. vara att bistå statens jordbruksnämnd med råd och upplysningar. Av propositionen framgår vidare, att delegationen »bör verka till fromma inte bara för den alltmer dominerande andel av det svenska folket, som uppträder som enbart avnämare av jordbrukets produkter, utan också för producenterna själva genom upplysningsverksamhet i lämpliga former, varigenom förståelsen fördjupas för det svenska jordbrukets problematik och ställning i Sverige och i internationellt perspektiv». Det finns kanske anledning, eftersom delegationen har varit i funktion i fem år, att fråga hur utvecklingen har varit. Jag kan väl förstå att jordbruksministern har befunnit sig i något av ett dilemma, när han skulle svara på min fråga. Såvitt jag förstår, innebär väl svaret, att jordbruksministern är till freds med vad som har uträttats i detta hänseende — något som framgår av slutklämmen i svaret — men jag tycker att svaret är mycket svävande när det gäller vad som konkret har utförts. Nu har emellertid jordbruksministern stått fadder till den institution det här gäller, och då får man ibland vara nöjd, om också resultatet inte blivit vad man väntat. Man får kanske till och med ta vederbörande i försvar, men jag skall inte nu säga någonting om detta. Om jag skulle analysera det svar, som här har lämnats, finner jag att jordbruksministern framhåller att konsumentdelegationen haft till uppgift att avge remissyttranden och skrivelser. Jag har ju närmast den uppfattningen, att de remisser, som konsumentdelegationen har avgett, ingalunda varit ämnade att fördjupa förståelsen för det svenska jordbruket, utan att dessa har legat på den andra sidan där delegationen självfallet också har en uppgift att fylla. Den kanske ser detta som den väsentligaste uppgiften, och jag vill inte på något sätt förmena vare sig ledningen eller ledamöterna rätten att se uppgiften på detta sätt. Den delen kan vi alltså helt avföra ur resonemanget. Vidare anför jordbruksministern att delegationens sekreterare har publicerat artiklar och hållit föredrag i jordbruksfrågor. Det är självfallet svårt att avgöra, huruvida han gjort det i egenskap av sekreterare i konsumentdelegationen eller i annan egenskap, ty han har ju sin civila anställning i Kooperativa förbundet om jag är rätt underrättad. Det är således mycket svårt att ange, huruvida denna verksamhet direkt är en frukt av hans arbete i konsumentdelegationen. Det är självfallet mycket svårt att konkret ange vad som har uträttats, men jag hade ändå hoppats att jordbruksministern skulle bemöda sig att i något avseende göra det. Jag måste säga, att beträffande den sida av konsumentdelegationens arbete som jag känner till kan jag inte tycka annat än att delegationen skulle ha kunnat göra mera på området. Jag vill sluta med att fråga jordbruksministern om han menar att vad som skett på det aktuella avsnittet ligger i nivå med de ambitioner jordbruksministern hade när han skrev propositionen. Och om så inte är fallet, har jordbruksministern då för avsikt att vidtaga åtgärder för att intensifiera verksamheten?
Herr talman! Jag förstår inte vad som gör att herr Axel Kristiansson förmodar att jag befann mig i ett dilemma när jag skulle besvara interpellationen. Jag tyckte det var lätt att svara på den, och jag tror inte att herr Axel Kristiansson kan göra någon anmärkning mot det jag har sagt. Vem som helst torde kunna orientera sig om att det förhåller sig på detta sätt. Jag vet inte vad herr Axel Kristiansson menat skulle komma ut av verksamheten. Vi har inte ställt några särskilda medel till förfogande för konsumentdelegationen för att den i skrift eller på annat sätt skulle kunna presentera sig utåt. Jag tror inte vi skall göra det heller, ty det finns andra vägar att gå. Vi har den speciella informationsverksamhet som byggts upp i anknytning till lantbruksstyrelsen. Naturligtvis lämnar också jordbruksnämnden viss information som går ut i form av publikationer. Jag har för min del inte föreställt mig annat än att det skulle bli på det sättet att de människor, som engagerades i verksamheten, vilka då — det skall jag gärna erkänna — representerar konsumentintressen eller handelns intressen, just genom att de konfronteras med problemen skulle kunna få kunskaper som är värdefulla i olika avseenden. Jag tror det är nödvändigt att vi i ett land som vårt i en demokrati — strävar efter ett sådant samspel. Men om herr Axel Kristiansson hade väntat sig att dessa personer, därför att de fått uppgiften att sitta med i konsumentdelegationen, skulle kunna aktivt deltaga i en propagandaverksamhet för jordbrukets intressen, så vill jag säga att detta naturligtvis är uteslutet. Något sådant kan vi inte räkna med. Men jag tror att redan däri, att dessa människor engageras för uppgiften och får informationer, ligger någonting mycket värdefullt. Kunskaperna tränger sedan på olika sätt ut till de organisationer som vederbörande företräder —frågorna tas upp till diskussion i olika sammanhang. Jag har själv under de gångna åren haft tillfälle att deltaga i diskussioner där representanter för konsumentdelegationen varit med, och jag har verkligen gjort den erfarenheten att de haft åtskilligt att andraga till belysning av problematiken. Jag kan tillägga att vi under det senaste året anlitat samma personer som ledamöter i de olika regleringsföreningarna. På det viset har delegationens medlemmar också fått möjlighet att gå direkt in i regleringsarbetet på olika områden. Jag tror att detta kommer att ytterligare bidraga till att de blir informerade om de mera djupgående problemen för det svenska jordbruket i nationellt och internationellt perspektiv. Jag är ledsen om herr Axel Kristiansson inte kan acceptera detta resonemang. Han hade tydligen väntat sig något annat. Men då är det väl nödvändigt att herr Kristiansson preciserar vad det är och — ifall det är exempelvis detta han menar — tar upp en diskussion om att konsumentdelegationen skall få andra resurser, så att den kan arbeta på en bredare front än vad som nu är möjligt. Det ligger i sakens natur att man inte kan påräkna att dessa ledamöter, vilka — som herr Kristiansson själv påpekade — i allmänhet är engagerade också i en daglig syssla, skall kunna avsätta hur mycken tid som helst. I så fall finge man t.ex. anställa en konsulent, men denna fråga har i varje fall inte jag någon lust att aktualisera nu.

Herr talman! Med anledning av jordbruksministerns senaste inlägg måste jag konstatera att hans förväntningar tydligen inte var så stora. Om man läser inte bara propositionen utan också vad som sades, finner man dock att det den gången mycket kraftigt underströks att detta var en mycket väsentlig sida av delegationens arbetsuppgift. Jag skall gärna instämma i att också den andra sidan är mycket väsentlig, dvs. att konsumentrepresentanter fördjupar sig i denna problematik. Det har ett egenvärde; vi ska inte på något sätt tvista om det. Det var emellertid närmast detta att man starkt poängterat också den andra sidan som föranledde min frågeställning. Vad gäller frågan om resurser säger jordbruksministern att han inte har ställt några ekonomiska resurser till förfogande och menar också att det inte har funnits någon anledning att göra det. Jag vill påminna om att såväl ordföranden som ledamöterna har ettårsarvode, även om de inte på något sätt är heltidsanställda. Det hade i varje fall varit möjligt för jordbruksministern, om han hade ansett det befogat, att ställa resurser till förfogande.

Vi har nu gått över i en brytningsperiod, och det är därför jag har frågat varför inte denna sida av delegationens verksamhet har så att säga satts i funktion.
Herr talman! Jag vet fortfarande inte om herr Axel Kristiansson menade att jag skulle väcka denna fråga om att det skulle ställas ekonomiska resurser till konsumentdelegationens förfogande. Jag kan naturligtvis fundera över det, men jag har inte tyckt att vi skulle gå denna väg utan har nöjt mig med en något mera begränsad målsättning. Jag har dock betonat att verksamheten är värdefull. Jag kan inte begära att herr Axel Kristiansson skall kunna följa detta arbete i detalj, eftersom det inte bara vid förhandlingstillfällena utan också under löpande arbetsår kommer framställningar till departementet beträffande förändringar av ett eller annat slag som skall vidtas i regleringen. Naturligtvis underlättas arbetet om en viss åtgärd har rekommenderats av båda parter, såväl konsumentdelegationen som jordbrukets förhandlingsdelegation. Jag skulle kunna läsa upp en förteckning över remissyttrandena, som sannerligen visar att det har uträttats åtskilligt arbete. Herr Kristiansson antyder att sekreteraren och ordföranden har ett arvode, men man får ändå räkna med att de skall ha någon ersättning, t.ex. för det omfattande arbete de har med att utforma remissyttrandena. Jag har som sagt en förteckning som visar att ett femtontal remissvar har lämnats av konsumentdelegationen under dessa år, och jag tycker att man inte minst inom jordbruksutskottet borde veta att man begärt sådana yttranden från nämnden. Vi får väl låta denna fråga stå öppen tills vidare; jag är visst benägen att aktualisera den, om det finns ett starkt önskemål att vi skall ägna denna verksamhet ytterligare intresse.